Herr talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av riksdagens tillkännagivande angående generellt införande av månadsuppgifter och om jag avser att vidta några nya åtgärder för att stoppa skattefusk. Regeringen har, bland annat mot bakgrund av remissinstansernas synpunkter, funnit att det inte är lämpligt att införa regler om månadsvisa kontrolluppgifter baserade på det föreliggande förslaget från Månadsuppgiftsutredningen. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med anledning av riksdagens tillkännagivande. Jag vill inte föregripa den redovisningen. När det gäller frågan om skattefusk, så har regeringen redan genomfört ett antal åtgärder för att minska fusket. Jag kan nämna ROT och RUT-avdragen och utökningen av reglerna om kassaregister till att avse även torg och marknadshandeln som två exempel på vidtagna åtgärder. Eva-Lena Jansson tar också upp byggbranschen i sin interpellation. Jag vill därför som ett exempel på pågående åtgärder mot skattefusk nämna att en utredare har fått i uppdrag att utreda hur ett kontrollsystem inom skatteförfarandet kan vara utformat för byggbranschen. Utredaren ska redovisa sitt arbete den 31 januari 2014.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Anders Borg för svaret! Bakgrunden till interpellationen är den vilda västern man nu kan se inom byggbranschen. Många oseriösa företag dyker upp. Vi ser hur pengar som skulle gå till det allmänna försvinner. Enligt vad Sveriges Byggindustrier och fackförbundet Byggnads beskriver är byggbranschen mer utsatt för fusk och svartarbete än många andra delar av svenskt näringsliv. Man anser därför att byggbranschen borde bli pilotbransch och införa en enkel månadsrapportering av löner till Skatteverket. Enligt Skatteverket kostar svartarbete över 60 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter. Byggindustrierna tillsammans med Byggnads konstaterar att ungefär 10 miljarder är kopplade till byggbranschen som en direkt konsekvens av att oseriösa företag finns där. Jag ställde mina frågor med utgångspunkten att det här är 60 miljarder som kan användas till massor av saker i det svenska samhället. Vi har nyss haft en infrastrukturdebatt, och vi har pratat om skolor och välfärd. Det finns många ställen att lägga investeringarna. Jag frågade vad finansministern skulle göra med anledning av riksdagens tillkännagivande och om han avser att vidta några nya åtgärder för att stoppa skattefusk. Några nya åtgärder har han inte, utan han hänvisar till gamla förslag och nämner en utredning. Finansministern hänvisade i sitt svar till remissinstansernas synpunkter. Vilka har finansministern lyssnat på? Han har uppenbarligen inte lyssnat på Byggnadsarbetareförbundet, inte på Sveriges Byggindustrier och inte på de småföretag som finns i branschen. Varför lyssnar han inte på dem? Finansministern sade att regeringen avser att återkomma till riksdagen med anledning av riksdagens tillkännagivande. När? Varför vill han inte berätta vad som händer? Jag vet att finansministern normalt aldrig svarar på de frågor vi ställer i interpellationsdebatterna utan väljer att använda sig av redan färdigskrivna svar. Jag hoppas i alla fall att finansministern ska svara på frågorna. Jag har med mig ett medskick från Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier som tar upp dessa frågor. Det är möjligt att finansministern inte kan ta del av allt, men han ska få dessa papper av mig och en kopia på en rapport från Pia Bergman på Skatteverket, nationell samordnare, som jobbar med frågor om grov ekonomisk brottslighet, På rätt väg framåt . Svenskt Näringsliv har också ändrat uppfattning i frågan om månadsrapportering. Varför vill inte finansministern redan nu gå vidare? Är det näringsminister Annie Lööf som har satt stopp? Det finns vädjanden inte bara från Sveriges Byggindustrier, som företräder många, och Svenska Byggnadsarbetareförbundet, utan också fyra småföretagare, Jessica Löfström, Jens Hoffman, Peter Karlsson och Juhani Heikkilä, skriver om hur viktigt detta är. De vill inte förknippas med en svart byggbransch. Man kan tycka att finansministern borde vara mer intresserad av att ta del av förslag som innebär att man kan få in mer pengar till staten. Herr talman! Varför vill inte finansministern svara på frågorna?

Herr talman! Det har snart gått drygt tre år sedan jag kom in i riksdagen, men det händer fortfarande att jag får frågan om jag ångrar att jag växlade över från journalistik till politik och riksdagen. På det svarar jag alltid bestämt: Nej, jag ångrar mig inte.

Detta gäller också den fråga vi debatterar här och nu. Redovisning av månadsuppgifter är inget undantag för de kraven. Ingen, inte ens Eva-Lena Jansson, kan på allvar tro att finansminister Anders Borg och regeringen frivilligt skulle avstå från att få in mer skatteintäkter i statskassan. Uppriktigt sagt tror jag att Eva-Lena Jansson och hennes partikamrater anser att Borg är imponerande nitisk när det gäller att skruva åt tumskruvarna för att komma åt aggressiv skatteplanering, skattefusk och skattebedrägerier. Alliansregeringen har genom flera olika reformer - RUT och ROT har varit på tapeten här i dag - stärkt skattemoralen i landet. Den ökade skattemoralen har bidragit till att regering och riksdag har bättre råd att satsa mer resurser, inte minst på välfärden. Parallellt har Sverige under de senaste åren tecknat över 40 nya avtal om informationsutbyte med skattemyndigheter i så kallade skatteparadis. Det har gett nästan 2 miljarder i ökade skatteintäkter på tre år. Och glöm inte solskenshistorien om självrättelse, det vill säga möjligheten att självmant rätta sina felaktiga deklarationsuppgifter. Hittills i år har 1 700 personer valt att göra det. Det är rekord. Sedan 2010 har självrättelse gett omkring 1,4 miljarder kronor i ökade skatteintäkter. Herr talman! Fokus i skattelagstiftningen ligger på att få in de rätt redovisade skatteintäkterna till statskassan. Staten ska alltså inte dra in mer i skatt än vad lagen medger, och inte heller mindre. Regeringen ligger inte på latsidan när det handlar om att skruva åt möjligheterna att skattefuska. Men som jag sade: All lagstiftning måste vara rättssäker och förutsägbar. Det gäller också lagstiftning för redovisning av månadsuppgifter i eller utanför byggbranschen. Eva-Lena Jansson håller nog med mig om detta, eller har hon någon annan uppfattning? Jag tror faktiskt inte det. Herr talman! Därmed stryker jag mig från mitt andra anförande på talarlistan.

Herr talman! Den här interpellationen handlar om någonting väldigt viktigt. Skatteverket uppskattade 2007 att skattefelet i Sverige uppgick till 133 miljarder. Det är ju ett tag sedan, så troligtvis uppgår skattefelet till betydligt högre belopp nu. Den senaste uppskattningen gjordes av Skatteverket 2007. Totalt 66 miljarder kunde man då härleda till svartarbete. Mörkertalet är stort, så troligtvis pratar vi om betydligt mer pengar. I veckan anordnade jag ett seminarium tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Byggnadsarbetareförbundet och Skatteverket om just dessa frågor. De är helt eniga om vilka åtgärder som behöver vidtas för att man ska komma till rätta med problemet. Det handlar om månadsredovisning, personalliggare, enkla månadsrapporter och oannonserade skattekontroller. Skatteverkets direktör Ingemar Hansson har besökt skatteutskottet. Han var också tydlig med att detta var ett bra verktyg för att komma till rätta med problemen. Men bollen ligger här hos oss i riksdagen som lagstiftare, inte hos Skatteverket. För mig är det helt obegripligt att regeringen inte vill göra någonting åt problemen. I Danmark har man månadsredovisning och personalligare för att motverka dessa problem, och det fungerar alldeles utmärkt. Det behövs inte en massa byråkratiskt krångel som det kanske hade krävts för 30 år sedan. I dag sköts ju nästan allting med datorer. Det handlar bara om att skicka en fil en gång i månaden, en fil som ändå framställs om man är seriös. Och det är det som det handlar om, att regeringen inte vill ta tag i dessa problem för att se till att företagen blir seriösa. I grunden är det så himla enkelt. Kan man komma till rätta med dessa problem kan man få sjystare villkor i branschen. De företag som arbetar i till exempel byggbranschen utsätts i dag för osund konkurrens. De kan missa upphandlingar på grund av att oseriösa aktörer tar hem dem. De tar inte ansvar för arbetsmiljö. När man granskar dem som jobbar på byggena är de nere i tredje eller fjärde ledet efter den som har huvudentreprenörsavtalet. De får kanske 30-40 kronor i timmen svart. De får inga pensioner, de har ingen grundtrygghet och ingen sjukförsäkring om det skulle hända en olycka. Jag bor i Mariehäll. Just nu byggs det hur många bostäder som helst där. Varje morgon passerar jag ett antal byggen när jag ska lämna min dotter på dagis. Många gånger verkar det hela inte sjyst. På helgerna ser man hur byggnadsställningar byggs av personer helt utan skyddsutrustning, och det beror ju på att ingen tar ansvar. I grunden är det detta som det handlar om: Sjyst konkurrens och sjysta villkor för företagen ger också förutsättning för sjysta jobb. Parterna klarar inte av att själva lösa detta. Det vore jättebra om de kom fram till en överenskommelse som passar för de företag som är seriösa. Men vi måste också se till att de oseriösa aktörerna är med på banan. Annars kommer inte det här att fungera. Man kommer även i fortsättningen att ha en osund bransch som snor pengar ifrån folket.

Herr talman! Först har jag bara en liten kommentar till Maria Abrahamsson. Hon var lite fundersam till om hon skulle satsa på politiken eller journalistiken, och det kan man ju fundera över. I någon mening kanske hennes något märkliga uppfattningar får mindre spridning här än vad de får när hon skriver i tidningar - jag vet inte. Maria Abrahamsson och jag är naturligtvis helt överens om att lagförslag ska vara grundligt beredda. Men att hävda att frågan om månadsredovisning inte skulle vara utredd, beredd eller genomlyst på längden och tvären är ett uttalande från den som inte har följt frågan. Tyvärr är det så att när det gäller att klämma till sjuka och arbetslösa driver den moderatledda regeringen igenom slarvigt beredda och dåliga förslag. Jag tycker inte att man ska arbeta så, oavsett vilken typ av lagstiftning som det handlar om. Det gäller också den här lagstiftningen. Men det är inte där som problemet ligger. Problemet är inte att förslaget inte är utrett. Problemet är att regeringen är djupt oenig. Det är det som är bekymret. Jag har en lite annan ingång i debatten än Eva-Lena Jansson och Teres Lindberg, som har en självklar ingång i frågan, nämligen illojal konkurrens och svartarbete. Jag sitter med i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Vi fick i uppdrag att lämna en del förslag med anledning av den utredning om månadsuppgifter som har avlämnats. Inledningsvis tyckte jag att det var lite knepigt att lägga fram förslag eftersom vi inte hade någon proposition att anpassa dem till. Men vi försökte ändå att arbeta vidare med frågan. Hela tiden sades det att det skulle komma en proposition. Sedan kom aldrig den utlovade propositionen. Då blir det ju väldigt knepigt. Nu var frågan uppe i utredningen vid det senaste mötet för några veckor sedan. Då ställde jag frågan till den moderate ordföranden: Hur ska vi förhålla oss nu? Då sade han: Det är ingen fara, det kommer en proposition. Därför är Eva-Lena Janssons fråga väsentlig både för dem som vill ha en rimlig skatteuppbörd och för dem som vill ha lojal konkurrens. Det är viktigt även för oss som vill kunna ändra i socialförsäkringssystemet så att det blir bättre och effektivare. Finansministern säger i sitt svar att regeringen avser att återkomma till riksdagen med anledning av riksdagens tillkännagivande. I riksdagens tillkännagivande står det att man ska återkomma till riksdagen i så god tid att förslagen kan träda i kraft den 1 januari 2014. Den tiden har troligen runnit förbi. Det innebär att finansministern inte alls förhåller sig till riksdagens tillkännagivande på det sätt som han uppger i svaret. Det kan man tycka är lite anmärkningsvärt om en finansminister agerar på det sättet. Återigen vill jag fråga: Hur och när avser man att återkomma till riksdagen med anledning av detta med att införa månadsuppgifter? Det är den fråga som finansministern måste svara på. Kan inte finansministern svara på den är det uppenbart att vi har en regering som inte kan regera eftersom man inte kan komma överens.

Herr talman! Skattesystemets legitimitet är naturligtvis central i en välfärdsnation. Det är viktigt att vi får in våra skatteintäkter. Det är viktigt att medborgarna känner förtroende för skattesystemet, och det är viktigt att medborgarna upplever att andra medborgare gör det. Därför är det naturligtvis glädjande att vi håller på att återställa förtroendet för det svenska skattesystemet, som ju har haft ett relativt lågt förtroende under lång tid hos medborgarna. Vi ser vid mätningar att det är en stor andel som uppger att de tycker att det är fel att fuska eller att undvika att betala sin skatt. Vi ser att det är allt fler som anser att skattesystemet fungerar väl, och de är beredda att betala sin skatt. Det är naturligtvis positivt. Jag tror att det har att göra med att både den förra regeringen och den här regeringen har gjort viktiga insatser för att förbättra skattesystemets legitimitet. Den socialdemokratiska regeringen bidrog med att till exempel sänka inkomstskatterna och att ta bort arvs och gåvoskatten. Det var en viktig och central insats som Socialdemokraterna gjorde. Det fanns mycket skatteplanering som drevs fram av bland annat förmögenhetsskatt och arvs och gåvoskatt. Vi tog ansvar genom att ta bort förmögenhetsskatten. De två åtgärderna i kombination tror jag kraftigt har reducerat människors lust och vilja att undandra sig beskattning och har ökat legitimiteten för systemet. Sedan gjorde den förra regeringen en del misstag som gjort att vi har behövt städa, och det har vi gjort med stor kraft. Vi har åtgärdat räntesnurrorna, Pandoras ask-lösningarna, för andelsbolagen. Det handlade om många miljarder i skatteundandragande som uppstod efter de förändringar som Socialdemokraterna gjorde i systemet när de förändrade reglerna för försäljningar av onoterade andelar. Vi går nu fram med viktiga förbättringar av 3:12-reglerna, som Socialdemokraterna utformade på ett sådant sätt att de skapade en väldig drivkraft till att omvandla lön till kapitalinkomst. Nu genomför vi viktiga åtgärder för att återställa legitimiteten för systemet. Kanske ska jag säga att det vore välkommet om Socialdemokraterna inte minst i den här debatten kunde klargöra att man stöder förändringarna av 3:12-reglerna. Vi har lite grann uppfattat att oppositionen har skurit pipor i vassen, att man inte riktigt har orkat ta på allvar besvärliga diskussioner med grupper som inte har en starkare vilja att betala sin skatt. Där har regeringen varit ett föredöme. Som Maria Abrahamsson påpekade har vi gjort viktiga insatser med omfattande informationsutbytesavtal, nya handräckningsdirektiv och förändringar i EU-lagstiftningen som gör att det nu återkommer pengar till Sverige och att allt färre människor väljer så kallade skatteparadis. Det här är centralt och viktigt för legitimiteten. Man kan säga att vi kan behöva göra ytterligare insatser. Jag är den första att hålla med om det. Den stora och kanske mest centrala insatsen är att ytterligare förändra ränteavdragsreglerna för företagssektorn. Där tror jag att det finns en överskuldsättning som drivs av skatteplaneringsskäl. Det ska Företagsskatteutredningen återkomma till. Det kan finnas skäl att se över på mer specifika områden, så som vi har gjort med omvänd momsföring på byggsidan och personalliggare inom delar av tjänstesektorn. Vi har en utredning som ska se över om det inte finns möjligheter att just för byggsektorn göra ytterligare insatser. Där har vi tidigare fått hård remisskritik på förslag där man gjorde bedömningen att det inte kunde ligga till grund för lagstiftning. I dag hör vi signaler från utredningen att man förefaller vara bättre i synk med parterna på det här området och när det gäller att hitta en praktisk lösning. Det är naturligtvis positivt. Vi ska invänta den utredningen, som vi får i slutet av januari. Sedan ska vi se om inte den kan ligga till grund för lagstiftning. Tack för materialet, Eva-Lena Jansson!

Herr talman! Jag var nästan lite orolig för att finansministern inte skulle ta med sig materialet, för det var ett medskick från Sveriges Byggindustrier, Byggnads och från några småföretagare. Jag blir lite trött på att finansministern inte svarar på frågorna. Jag ska ändå citera vad de fyra småföretagarna skriver: Inför en enkel månadsrapportering till Skatteverket för byggbranschen. Det handlar om att skicka in några få uppgifter som ändå varje seriös företagare måste göra en gång om året i samband med inlämningen med kontrolluppgifter. De tycker inte att det här är en börda. De tycker att det här bidrar till seriös konkurrens, till att man får bort skattefuskarna och får bort svartarbete. Framför allt gynnar det de seriösa som vill finnas kvar inom byggbranschen och som inte vill bli utkonkurrerade av sådana som använder sig av svartarbete. Det som följer med oseriös konkurrens - och det hade jag en debatt om med finansministerns kollega Elisabeth Svantesson häromdagen - är att arbetsmiljön tar stryk. Det kan vi se. Det dör en person i veckan på arbetet; det skadas många inom byggbranschen. Det har visat sig att när huvudentreprenören har lagt ett anbud är det ofta så att underentreprenören inte betalar några skatter över huvud taget vare sig i Sverige eller i några andra länder. Det här är naturligtvis ett stort problem. Det blir lite märkligt att finansministern, och framför allt Maria Abrahamsson, säger att det inte finns ett tillräckligt bra underlag. Jag delar Maria Abrahamssons uppfattning att det ska vara ordentligt utrett. Regeringen har tagit till av remissinstansernas synpunkter på en utredning, och det är just remissinstanserna, oklart vem, som kommer med kritik. Det är oklart om det gäller synpunkter från näringsministern. När hon får frågor på Twitter varför hon inte vill göra någonting åt det här svarar hon: Lägg av! Det säger till småföretagarna som är engagerade och vill ha ordning och reda i byggbranschen. Jag vill ha ordning och reda i byggbranschen. Sveriges Byggindustrier vill ha det, Skatteverket vill ha det, Svenska Byggnadsarbetareförbundet vill ha det. Frågan är: Varför vill inte regeringen ha det? Varför påskyndar man inte det här? Det finns ett underlag. Om man betalar in skatter en gång om året går det också att göra månadsrapporteringen på en gång. Om man gjorde det skulle vi bli av med väldigt mycket av den osunda konkurrensen, men det kommer fortfarande att finnas de som fuskar. Jag vill tillägga att det inte löser alla problem. Jag är inte säker att det moderata borgarråd och den moderata EU-parlamentariker som hade haft svart städhjälp hemma valde att börja betala skatt när regeringen införde RUT-avdrag, bara för att man helt plötsligt fick göra skatteavdrag om man hade en gemensam inkomst på 180 000 kronor i månaden. Om man hade haft råd tidigare att betala och sedan fick göra skatteavdrag är det inte säkert att man valde det vita alternativet. Det här löser alltså inte alla frågor, men det ger de seriösa företagen företräde och framför allt underlag för att komma till rätta med problemen. Om vi dessutom, precis som Byggnads vill, kan koppla det till huvudentreprenörsansvar, om man kan få oanmälda besök från Skatteverket och om vi kan införa personalliggare kan vi komma till rätta med många stora problem. Frågan är: Vill verkligen Anders Borg komma till rätta med de här problemen?

Herr talman! Jag måste hålla med finansministern om Skatteverkets arbete de senaste åren. Skatteverket har gjort ett jättejobb med att förändra synsättet när det gäller hur man jobbar gentemot aktörer. Man går in för att vilja hjälpa företag att göra rätt och inte göra fel. Man har gått från att ha en misstänksamhetsprofil till att ha en hjälpsamhetsprofil. Det är jättebra att hjälpa företag att göra rätt. Men därmed kan man inte blunda för fusket. Vi måste se till att de som gör rätt har sjysta villkor och sjysta konkurrensvillkor. Så är det inte i dag, tyvärr. Internationellt sett har man sett på oss som att vi har en god moral, vi har avsaknad av korruption och vi har sjysta spelregler på den svenska arbetsmarknaden som alla följer. Men där är vi inte i dag. Finansministern lyfter fram ROT som det som har gjort att det har blivit mycket mer seriöst. Det är inte riktigt sant, eller hur? Både Kaliber och Uppdrag granskning visade i våras att det är fusk i miljardklassen. Även här ger branschen rekommendationer på hur vi som lagstiftare skulle kunna komma åt problemen. Problemen handlar om bristande intäkter. Det berör oss alla. Tänk 60 miljarder - vad skulle vi kunna göra för dem när det gäller välfärden, bostäder, infrastruktur? Vi skulle kunna både skapa massor av nya spännande bostadsprojekt och lösa massor av problem. Det här handlar snarare om en ovilja från regeringen. Det är självklart att sjysta konkurrensvillkor är en förutsättning för sjysta jobb. Det är just vad det handlar om: Sjysta konkurrensvillkor är en förutsättning för sjysta jobb.

Herr talman! Återigen perspektivet från Socialförsäkringsutredningens sida: När jag tillsammans med en kollega från utredningen besökte Småföretagarnas Arbetslöshetskassa för att informera om vårt arbete var det bland annat en representant från Danmarks småföretagare där. Danmarks småföretagare var väldigt förvånade över den svenska debatten och menade att man där hade infört detta system och att det fungerade, precis som Teres Lindberg var inne på, alldeles utmärkt. Det är inte bara det att man har det väl utrett i Sverige, utan man kan också studera detta system när det gäller månadsuppgifter på andra ställen. Det som nu är viktigt för oss som jobbar vidare med det här, och naturligtvis för många andra, utifrån socialförsäkringsaspekten är att få ett bestämt besked om när det kommer så att vi har någonting att förhålla oss till. Därför kvarstår frågan när regeringen kommer att lägga fram en proposition om månadsuppgifter. Men det kanske är på det sättet att regeringen är handlingsförlamad på grund av att man internt inte kan hantera denna fråga. Då är det tyvärr, herr talman, ytterligare ett bevis på att vi har en regering som har kört fast, som inte kommer någonstans, som inte har förmåga att lägga fram förslag, som inte har förmåga att regera. Vi har en förskräckande arbetslöshet, men Arbetsmarknadsdepartementet behandlar två skrivelser i höst. Man lägger inte fram några förslag för att hantera problemen. Vi har ett väl utrett, av många efterlängtat, förslag om månadsuppgifter. Men regeringen förmår inte regera, förmår inte lägga fram förslag. Det är det som är problemet, herr talman.
Herr talman! Det är viktigt att människor känner förtroende för skattesystemet, att det är enkelt att göra rätt och svårt att göra fel, att man får bra service från Skatteverket när man försöker göra rätt för sig och att vi har en bra och väl fungerande kontrollverksamhet som präglas av rättssäkerhet. Här har vi kunnat se en remarkabel förbättring av skattesystemets legitimitet under senare år. När Skatteverket mäter detta är det alldeles tydligt att medborgarna är mer nöjda med skattesystemet, är mer nöjda med det sätt som skattesystemet fungerar och uppfattar det som mer legitimt. Jag tror att det beror på viktiga insatser, där inte minst Socialdemokraterna har bidragit. Den kanske viktigaste förändringen från Socialdemokraternas sida var att avskaffa arvs och gåvoskatten tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Om jag förstår det rätt var det efter att Vänsterpartiet valde den framför förmögenhetsskatten, som Socialdemokraterna egentligen var mer angelägna om att avskaffa. Båda åtgärderna var naturligtvis kloka. RUT och ROT tror jag också har bidragit till att ge större legitimitet till systemet. Inte minst har vi sett en del tidigare socialdemokratiska statsråd som uppgett att de hade en del bekymmer med att hålla ordning på det där. Det är bekymmersamt för alla som har gjort fel, inklusive naturligtvis dem av oss som har gjort det. Men RUT och ROT gör detta enklare och bättre fungerande. Då är frågan: Vad ska vi göra med byggbranschen? Ja, låt oss till att börja med inte svartmåla byggbranschen. Låt mig påpeka att Sverige alltså har haft den största sysselsättningsökningen av alla EU-länder i byggbranschen. När man tittar på den arbetsmarknadsrapport som EU-kommissionen presenterade förra veckan ser man att Sverige har en ökning på 10 procent i byggbranschen. Det är helt unikt i EU-området. Det beror på att vi har investerat så tungt i infrastruktur och annan byggnation att Sverige nu har kunnat sysselsätta fler i den branschen. Det är klart att vi ska titta på vad som eventuellt kan behöva göras. Det är väl alltid klokt och bra. Då har vi en utredning som till den 31 januari ska återkomma med förslag. Om jag har förstått det rätt jobbar man där i nära samarbete med branschen, och då kanske vi får ett förslag som fungerar väl och som kan bli en viktig del av ett fortsatt reformarbete för att upprätthålla skattesystemets legitimitet.

Herr talman! Det är fascinerande med den fascination som Anders Borg och Fredrik Reinfeldt har för Göran Persson. Man funderar nästan om de har någon bild på honom hemma eftersom de gärna vill prata om honom. Men de vill inte stå här och prata om sin egen politik. Jag väljer att avsluta med att citera vad byggbranschen skriver: "Byggbranschen behöver en lagstiftning som innebär att företagen redovisar, utbetald bruttoersättning, innehållen preliminärskatt och inbetalda arbetsgivaravgifter , för varje anställd varje månad till Skatteverket. Sammanställningen finns redan i alla seriösa företags administration i och med att detta är uppgifter som behövs för att kunna betala ut rätt lön till medarbetarna varje månad. Merarbetet för de seriösa företagen är därför mycket begränsat, för att inte säga obefintligt. För de oseriösa företagen är dock administrationen omöjlig." Låter det svårt? Låter det komplicerat? Krävs det timslånga, månadslånga eller årslånga utredningar? Nej, det behövs inte. Det är sant att förtroendet för Skatteverket ökar. Men förtroendet för regeringspartierna sjunker, och det borde finansministern kanske dra några slutsatser av. För mig är det i alla fall viktigt att vi kommer till rätta med det här problemet, precis som vi ska komma till rätta med de problem som har uppstått i transportnäringen, i byggbranschen, i servicebranschen och i skogsindustrierna. Allting handlar om att komma till rätta med att människor inte får kollektivavtalsenliga löner och att företag väljer att inte betala skatt. Det borde Anders Borg vara intresserad av att komma till rätta med också om han verkligen vill fortsätta att vara finansminister. Men jag tror inte det.
Herr talman! Låg mig tacka Eva-Lena Jansson för denna viktiga interpellation, som ju också klarlägger att regeringen bedriver ett klart och offensivt arbete för att upprätthålla skattesystemets legitimitet och hur vi aktivt arbetar för att säkra att skatteintäkterna kommer in, så att vår gemensamma välfärd har de intäkter som behövs. Det är naturligtvis så, som Eva-Lena Jansson framhållit, att vi kan behöva göra mer insatser. Det är på många områden som vi behöver säkra skatteintäkterna och bredda våra skattebaser. Vi behöver ha en noggrann och nitisk skatteindrivning om vi ska kunna upprätthålla låga skatter och en bra service för medborgarna. Det är ett av de områden där regeringen har varit väldigt ambitiös, och kommer att vara det framöver. Det är vi naturligtvis generellt när det gäller att säkra intäkterna, inte minst i företagsskattesystemet, men också att fortsätta att bredda legitimiteten för skattesystemet genom till exempel skattelättnader för hushållen. Vi kommer så småningom också att gå vidare på olika delområden där det kan vara centralt att hitta nya, bra och praktiska lösningar för att förbättra skatteindrivningen, där den viktiga utredning som vi nu har framför oss på byggsidan kan spela en viktig roll. Därmed vill jag tacka Eva-Lena Jansson och andra deltagare i debatten för denna interpellation.